Herr talman! Eva-Lena Jansson har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder för att Försäkringskassans regleringsbrev ska förtydligas när det gäller jämställdhetsperspektivet. I Försäkringskassans centrala och långsiktiga styrdokument, det vill säga myndighetens instruktion, framkommer att myndigheten ska integrera ett jämställdhetsperspektiv i all sin verksamhet. Jämställdhetsperspektivet ska därmed genomsyra myndighetens samtliga ansvarsområden, däribland givetvis också sjukförsäkringen. För att ytterligare betona vikten av frågan har regeringen även gett Försäkringskassan i uppdrag i de två senaste regleringsbreven, alltså de årliga instruktionerna, att bedriva ett utvecklingsarbete för att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen. Det första uppdraget, i regleringsbrevet för 2013, handlade om att ta fram en plan för detta arbete. I sin plan preciserade Försäkringskassan insatser och aktiviteter, exempelvis att man ska inkludera ett jämställdhetsperspektiv i såväl myndighetens strategiska inriktning som den årliga verksamhetsplaneringen. I regleringsbrevet för 2014 gav regeringen Försäkringskassan i uppdrag att genomföra det som framkom i denna plan. Försäkringskassan har också tilldelats särskilda medel för detta arbete. Vidare är det på uppdrag av regeringen som Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, har granskat handläggningen av sjukpenning ur ett jämställdhetsperspektiv, vilket Eva-Lena Jansson hänvisar till. Regeringen välkomnar de åtgärder som Försäkringskassan angett i sitt svar på ISF:s rapport för att säkerställa jämställdhetsperspektivet i sin verksamhet. För närvarande finns det därför inte anledning för regeringen att vidta några ytterligare åtgärder.
Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Bakgrunden till min interpellation är en rapport från Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, angående Försäkringskassans handläggning av sjukpenning ur ett jämställdhetsperspektiv. På socialförsäkringsutskottet fick vi en redovisning av att begreppet jämställdhet i stort sett hade utmönstrats ur myndighetens styrdokument. Av rapporten framgår att det är svårt att följa vad som görs på jämställdhetsområdet inom socialförsäkringen när det gäller sjukförsäkringen och att bedöma om Försäkringskassan säkerställer att handläggningen av sjukpenning sker på ett jämställt sätt. Det beskrivs att jämställdhetsperspektiv som begrepp i det närmaste har försvunnit ur centrala styrdokument. På en direkt fråga till generaldirektören för ISF svarade han att det handlade om Försäkringskassans regleringsbrev. Därav min fråga till ministern om man tänker ändra regleringsbrevet. Jag har fått svaret att ministern är nöjd med att det inte står i regleringsbrevet och menar att man är tydlig på annat sätt. Han hänvisar bland annat till att Försäkringskassan själv har gjort en plan på aktiviteter. I planen skriver Försäkringskassan bland annat att en fördjupad kartläggning av könsskillnader i någon eller några olika förmåner ska göras. Det klargörs inte att det är sjukförsäkringen. Dessutom sägs att nya utbildningar med tema jämställdhet kan tas fram om behov bedöms finnas. Det framgår dock inte om man anser att det behövs eller inte. När det gäller hur man ska arbeta systematiskt och hållbart med jämställdhetsintegrering skriver Försäkringskassan: "Det bör även kunna övervägas hur Försäkringskassans arbete med lean kan integrera ett jämställdhetsperspektiv." Lean är en sorts arbetsmetod som man brukar tillämpa på Toyotafabriker med mera och som Försäkringskassan nu har tagit in i sin organisation. Utifrån den dragning Försäkringskassans generaldirektör gjort har vi förstått att man är väldigt intresserad av just lean-metoden, men det framtick inte egentligen hur man jobbade med jämställdhetsperspektivet. Det står att man kan överväga om man ska integrera ett jämställdhetsperspektiv. Om jag läser Försäkringskassans svar på regeringsuppdraget och vad regeringen skriver i sitt regleringsbrev är det inte alls så tydligt som det svar statsrådet har gett till mig - att man ska jobba med det här utifrån att man kan se att kvinnor och män behandlas olika i sjukskrivningsprocessen. Min fråga är: Har statsrådet läst Försäkringskassans svar om regeringsuppdraget? Har han läst utredningen från ISF? Jag tycker inte alls att det blir lika tydligt som statsrådet försöker göra det i sitt svar.
Herr talman! Jag tycker inte att det finns skäl att misstänkliggöra Försäkringskassan på något sätt när det gäller deras intresse för jämställdhetsfrågor. Jag tycker att de är alldeles kristallklara på den punkten. Jag har självfallet läst i ISF:s rapport om de förbättringsmöjligheter som finns. Försäkringskassan instämmer i hög grad i dem. Det är inga konstigheter i det. Jag tror inte att någon som har hört mig förut har missat det faktum att jag tror att en fundamental jämställdhetspolitisk fråga i Sverige är de stora skillnaderna i sjukskrivning mellan män och kvinnor. Att kvinnor är mycket mer sjukskrivna än män i stort sett i alla åldersgrupper är långsiktigt ett stort bekymmer. Risken för osakliga grunder måste klarläggas väldigt noggrant. Kombinationen av långvarig sjukskrivning som drabbar kvinnor mer än män och kvinnors mycket högre grad av deltidsarbete, föräldraledighet och vabbande innebär att kvinnor arbetar väsentligt mindre än många män och riskerar att bli fattigare som pensionärer. Det är ett viktigt bekymmer. Försäkringskassan instämmer i detta. Det är alldeles uppenbart, och det räcker att läsa innantill i deras eget dokument om jämställdhetsintegrering för att se det. Där står att Försäkringskassan ska ha en tydlig styrning mot det jämställdhetspolitiska uppdraget, att osakliga könsskillnader inte ska förekomma i handläggning och beslut och att Försäkringskassan ska arbeta systematiskt och hållbart med jämställdhetsintegrering. De har själva satt upp mål för detta: att inkludera ett jämställdhetsperspektiv i myndighetens strategiska inriktning, att medvetandegöra organisationen om jämställdhetspolitik, att utbilda chefer och controllrar i jämställdhetsintegrering med mera, med mera. Min bild är att Försäkringskassan tar detta på mycket stort allvar, och det gör regeringen också.
Herr talman! Jag tror säkert att Försäkringskassan är intresserad av frågan, men frågan är hur intresserad man är och hur man genomför det här. Anledningen till att jag ställde frågan om just regleringsbrevet är att regeringen där tydliggör vad som är det viktigaste Försäkringskassan ska göra. Det Inspektionen för socialförsäkringen pekade på var att när man tog bort frågan ur regleringsbrevet försvann också trycket i myndigheten. I planen för jämställdhetsintegrering pratar man generellt, men jag pratar om just handläggning av sjukpenning ur jämställdhetssynpunkt. I Försäkringskassans svar om det fortsatta arbetet kan man läsa: "Utifrån genomförandeplan och de fortsatta underlag som vi kommer att få under 2014 så kommer mål och aktiviteter att föras in i den ordinarie verksamhetsplaneringen inför 2015." Vi pratar om detta i mars 2014. Rapporten kom 2013, så det är klart att jag undrar om vi ska vänta till 2015 innan handläggarna får utbildning. Så kan det väl inte vara. Det är jättebra att chefer och controllrar får utbildning i frågorna, men handläggningen kan faktiskt få stora effekter. Precis som statsrådet säger ser vi i dag skillnader i hur kvinnor och män hanteras i sjukskrivningsprocessen. Vi ser vilka som får insatser och att män ofta är sjukskrivna på heltid medan kvinnor är sjukskrivna på deltid. Det ser alltså lite olika ut i processen, men frågan är varför. Om handläggarna inte har den tydliga utbildning de bör ha tycker jag att det blir problematiskt. Det är därför jag har ställt den här frågan. Jag tror att regeringen tycker att det här är viktigt, men varför skrev man då inte in det i regleringsbrevet? För det kan man göra. Man kan göra förtydliganden där.
Herr talman! Jag tycker fortfarande att det är ett obegripligt misstänkliggörande. I den instruktion som är myndighetens permanenta regelverk från regeringen är det kristallklart att jämställdhetsfrågeställningar är viktiga. Regleringsbreven används för att år för år lägga extra tonvikt vid sådant man tycker bör uppmärksammas nu. Det var i själva regleringsbrevet vi krävde att man skulle göra analyser om just skillnaderna mellan män och kvinnor. Hela det senaste årets diskussion om vad som är sakliga och osakliga skillnader kan väl inte ha undgått interpellanten. Den landade i ISF-rapporten, som hade massor av diskussion i sak om vad som är kopplat till barnafödande, till jämställdhetsproblem och till arbetsmarknaden. Allt detta är ett resultat av att vi tycker att frågan är viktig. Detta kommer ur regleringsbrev. Sedan står naturligtvis inte allt som en myndighet ska göra varje dag i varje års regleringsbrev. Då hade regleringsbreven helt förlorat sin innebörd.
Herr talman! Det var ISF:s generaldirektör som på en direkt fråga under socialförsäkringsutskottets sammanträde svarade att instruktionen ligger i botten men att det är regleringsbrevet som ligger närmast myndigheten. Det är det de hela tiden tittar på, och det är där regeringens aktuella styrning ligger. Det är klart att det påverkar verksamheten om något inte finns med i regleringsbrevet. I sin sammanfattning skriver ISF att det är viktigt att Försäkringskassan, för att kunna infria sitt åtagande om de jämställdhetspolitiska målen, i sin styrning konkretiserar vad ett jämställdhetsperspektiv faktiskt innebär för handläggning av sjukpenning. Konkretiserar, skriver de. Då pratar vi inte om en verksamhetsplan för 2015. Men det kanske det är, konkret. Det vet inte jag. Jag är i alla fall engagerad i frågan, och det är därför jag har lyft upp den här. Med all respekt för statsrådet står jag inte här och misstänkliggör Försäkringskassan. Jag ställer en fråga till statsrådet om varför han inte tyckte att det var viktigt att i regleringsbrevet ta med det som generaldirektören för Inspektionen för socialförsäkringen efterfrågade.
Herr talman! Det är min bestämda uppfattning att såväl chefer som medarbetare på Försäkringskassan är fullt läskunniga. De läser både instruktioner och regleringsbrev, och de förstår vad som är permanenta uppdrag och uppgifter men också vad som är det här årets speciella prioriteringar givet särskilda problem som har uppmärksammats. I just jämställdhetsfrågan råkar de sammanfalla, för specifika uppgifter har nämligen lagts i regleringsbreven som handlar om den övergripande uppgiften att verka för jämställdhet i samhället. Likväl påpekar ISF att det kan vara värt att uppmärksamma skillnaderna mellan mäns och kvinnors sjukskrivning i det fortsatta arbetet med att säkerställa jämställd handläggning. Jag uppfattar att Försäkringskassan instämmer i detta. Om de hade sagt något annat hade jag blivit förvånad. Jag uppfattar att alla människor som jag arbetar med i de här frågorna tycker att de är angelägna. De vill veta mer, drar åt rätt håll och tar frågan på stort allvar. Svaret är fortfarande: Nej, vi avser inte att skriva ytterligare instruktioner eller skriva Försäkringskassan på näsan i dessa frågor.